Herr talman! Sällan har intresset för konsumentpolitiken varit så aktuellt som under det senaste året. Den debatt om de höga livsmedelspriserna som startade i somras avlöstes vid jultiden av en debatt om den nya konsumentköplagen och tolkningen av denna. Behöver konsumenten en ytterligare trygghetsförsäkring och vart tog den gamla garantin vägen? Och nu rasar debatten för fullt om prismärkningen -- en fråga som vi i riksdagen senare kommer att ta ställning till. Det är bra att konsumentfrågorna kommer i fokus. Det är bra att vi konsumenter engagerar oss i vardagsfrågorna, som kort sagt handlar om det dagliga livet: att äta, att bo, att jobba -- men inte enbart att konsumera utan även att planera för en kommande dag och ge utrymme för andra aktiviteter. Ju bättre planering, desto mer tid för ett bättre och rikare liv. Så här beskrev skalden Bo Setterlind i dikten ''Vi'' för några år sedan hur den svenska konsumenten beter sig. Det ger oss en tankeställare: Vi odlar inte kaffe, ändå dricker vi kvalitetskaffe. Vi har inga parfymplantager, ändå omger vi oss med äkta parfymer. Vi föder inte upp några lamadjur, ändå sveper vi oss i lamaull. Vi odlar inga apelsiner, oliver eller bananer. Vi har inga silkesmaskodlingar, ändå draperar vi oss i det finaste silke. Vi har inga risfält, ändå äter vi det bästa riset. Vi har inga vingårdar, ändå dricker vi vin. Vi är svenskar. Herr talman! Hur står det då till i Sverige? I vårt svenska samhälle upplever vi nu en lågkonjunktur, som slår hårt mot de redan svaga grupperna. Den svenska ekonomin har försämrats i snabb takt, och arbetslösheten stiger till nya rekordnivåer, ja, man får nästan gå tillbaka till 1930-talet för att överträffa de arbetslöshetsnivåer som AMS och andra varnar för -- uppemot 5 till 6 %. Den enskilde konsumenten får nu vidkännas den ekonomiska stagnationen, en situation som känns svår, allra helst som dagens konsumenter på det hela taget enbart vuxit upp med ekonomisk tillväxt. Många unga människor har aldrig reflekterat över eller sparat för exempelvis en arbetslöshet. I ett svagt ekonomiskt läge blir det därför viktigare än någonsin att hushålla med våra resurser. Vi behöver full valuta för våra pengar. Slit och slängtiden är förbi. Men vi behöver också konsumentregler som bidrar till ett konsumentpolitiskt skyddsnät så att vi åstadkommer en balans mellan konsumentkrav och produktion. Det är väl självklart att vi konsumenter på ett helt annat sätt än vad som hittills skett måste ställa upp för aktiva miljöinsatser i vår närmiljö, sortera sopor, återvinna osv. För liberaler är det självklart med en marknadsekonomi där konsumenten gör självständiga val mellan olika varor och tjänster. Det är själva grundpelaren för konsumentpolitiken och med fri konkurrens mellan varor och tjänster. Marknadsekonomin ger människor frihet att självständigt fatta beslut om konsumtion, om arbete och om sparande. Tyvärr saknas valfrihet på den svenska marknaden. Jag tänker på den offentliga marknaden där monopolsituationen försvårar och utesluter valfriheten för konsumenten. Den svenska maktutredningen konstaterade också att konsumenten har betydligt sämre möjligheter att påverka inom offentlig marknad än inom den privata. Ta t.ex. det senaste exemplet som är postens taxesättning för att vidarebefordra brev. 35 kr kommer det att kosta konsumenten om man vill vara säker på att brevet skall nå adressaten nästa dag. Detta trots att postverket i dag uttryckligen lovar på landets samtliga brevlådor att breven till de uppräknade områdena skall nå adressaten nästa dag. Vad har det löftet varit värt? Postkontor dras in, porton höjs och konsumenten får betala utan prut -- valmöjlighet saknas, här råder monopol. Dess värre syns inte heller 35-kronorsbrevet nå adressaten nästa dag efter vad som framkom i en tidningsnotis i dag. För att stärka konsumentens ställning anser folkpartiet liberalerna att det är nödvändigt att bryta de offentliga monopolen. Tjänster som vård, omsorg och utbildning bör finnas i såväl offentlig som enskild regi. Det handlar om att bryta monopol och skapa mångfald och valfrihet. Det är ett förlegat synsätt att offentligt finansierade tjänster måste vara offentligt producerade. De kan mycket väl utföras i enskild regi och därmed ge konsumenten möjlighet att välja. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen alltför länge styvnackat hållit fast vid monopolen och inte förmått förnya den offentliga sektorn -- ett system som både skadat samhället och konsumenten. Til syvende og sidst är det konsumeten som genom sina köpbeslut styr produktionen. Om inte en vara eller en tjänst efterfrågas, så läggs produktionen ner. Så fungerar marknaden. Men konsumenten måste också vara välinformerad. Det är hundratusentals varor ute på marknaden och det är en omöjlig uppgift för den enskilde att hålla sig à jour med utbudet av alla varor och tjänster. Därför blir konsumentrådgivningen så viktig och så nödvändig. Det kan gälla råd före inköp av en kapitalvara, men det kan också handla om att få råd om hushållsekonomin, hjälp till att klaga osv. På den nationella nivån finns bl.a. konsumentverket som enligt sin instruktion har till uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser och att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Det gör man också på ett utmärkt sätt. Men behovet av kontakter från konsumenternas sida kanaliseras oftare till den lokala rådgivningen. Så fungerar närhetsbegreppet. Konsumentverket i Stockholm drar upp riktlinjerna, utfärdar anvisningar, bevakar marknaden i stort, men det är till den lokala konsumentrådgivaren som konsumenten vänder sig. Under det senaste halvåret har det kommit alarmerande rapporter om nedläggning av den lokala konsumentrådgivningen. Vi håller på att vrida klockan tillbaka vad gäller konsumentrådgivningen ute i landet när 20--30 kommuner lägger ner sin verksamhet. Konsumentarbetet synes nu tyvärr vara i en allvarlig situation i många kommuner, och detta i ett läge där hushållen brottas med ekonomiska problem. Vem skall t.ex. bistå konsumenten vid reklamationshanteringen? Skall alla ärenden gå till allmänna reklamationsnämnden i Stockholm? De 50 milj.kr. som kommunerna satsar på konsumentvägledning är enbart en liten del av kommunernas budget men ger i sin tur en god utdelning för konsumenterna. Från folkpartiet liberalernas sida har vi framhållit vikten av att den kommunala vägledningen kan upprätthållas. Samhället måste ha råd att satsa på konsumentarbetet -- det är insatser som ger ränta med råge på insatt kapital. För kommunerna är det en frivillig uppgift att inrätta konsumentvägledning. Regeringen måste dock gå i spetsen för den kommunala vägledningen om inte hela konsumenttarbetet skall raseras. Annars får vi se en upprepning av historien om vad som hände när den socialdemokratiska regeringen lade ned landets hemkonsulentverksamhet. I dagarna har vi fått en proposition om den lokala konsumentverksamheten med förslag om åtgärder för att stärka den. Vi välkomnar det initiativet. Jag är glad att konsumentminister Margot Wallström är här i dag och följer debatten om konsumentfrågorna. Det ger en extra tyngd till detta arbete som är mycket tungt och som i många fall inte tar upp den enskilde konsumentens situation. Genom debatten i dag och i den proposition som kommer tror jag att vi kan få ett stöd för den lokala konsumentvägledningen. I det betänkande som i dag behandlas om konsumentpolitiken har folkpartiet liberalerna anfört ett antal reservationer. Jag vill särskilt uppehålla mig vid några. Miljömedvetandet ökar hos konsumenterna alltmer och de flesta vill på olika sätt bidra till en bättre miljö genom att välja en så miljövänlig konsumtion som möjligt. Miljöproblemen har onekligen många orsaker, men människors beteende är ytterst den mest betydande faktorn. Det har uppskattats att ca 30 % av nedsmutsningen av miljön härrör sig från ''privata beslut'' av enskilda individer och hushåll. Övrigt härrör sig till företags och organisationsverksamhet. Konsumentens beslut och handling skapar alltså miljöproblem som borde åtgärdas på olika sätt mycket mer än vad som sker i dag. Medlen är: information, attitydpåverkan, genomförande av beslut osv. Det blir t.ex. konsumentens beslut att ta på sig omaket att hantera avfallet, om man vill uppfylla sina långsiktiga värderingars krav om en bättre miljö. Många beslut är sådana att de kräver att man handlar konsekvent -- inte bara en gång, utan dag efter dag. Det kostar på att i ett eller annat avseende avstå från det moderna samhällets bekvämligheter. Men det kan också vara så enkelt som att använda mer miljövänligt tvättmedel, att slösa mindre med förpackningar osv. Jag är medveten om att konsumentverket gör värdefulla insatser på miljöområdet men det är otillräckligt. Mina erfarenheter från studieresor till andra länder visar att miljöarbetet där har en mycket större dignitet. Ta t.ex. Västtyskland som har hunnit betydligt längre med stortering av sopor. Även för miljömärkning agerade man tidigt -- redan på slutet av 1970-talet -- och nu har man utfärdat c:a 3 500 licenser inom 62 produktgrupper. Miljömärkningen av produkter går tyvärr också i Sverige alltför långsamt. Vi väntar på miljömärkning av biltvättar, gräsklippare, lågspolande toaletter m.m. I Norge tar man exempelvis upp produkter som färg, lack och kopieringspapper. Konsumentens positiva attityd måste tas till vara nu. Jag yrkar därför bifall till reservation 7 med syftet att ge regeringen till känna behovet av ökade insatser för miljövänlig konsumtion. Konsumenternas köpkraft kommer att minska på grund av landets ekonomiska problem. Många hushåll klarar redan i dag inte av sin ekonomi, och till bilden hör att hushållens skuldsättning har ökat lavinartat under hela 1980-talet. Vi har i landet ca 270 000 hushåll som inte klarar sin budget utan måste få socialhjälp. Sedan 1982 har deras antal ökat med 40 000 trots att vi haft en högkonjunktur. Många unga hushåll fastnar i skuldfällan, som för många räcker i tiotals år. Att hushållens ekonomi kommer att försämras med stigande arbetslöshet är alltför lätt att inse. För att offensivt kunna bemöta ett för hushållen prekärt läge krävs därför extra ordinära insatser, men även ett mycket mer utbyggt hushållsrådgivningssystem med kontakter till den kommunala rådgivningen. Rådgivningen skall ju vara lättillgänglig. Detta är en rådgivning som ständigt måste upprepas och förnyas -- det kommer ju fram nya hushåll med nya problem. Budgetrådgivning innebär inte bara att hjälpa hushållet på kort sikt, utan också att åstadkomma en långsiktig lösning. Den försöksverksamhet som nu pågått i vissa kommuner har gett positiva effekter, men den är mycket sårbar och behöver därför förstärkas. Vi i folkpartiet liberalerna anser att regeringen bör mer uppmärksamma dessa frågor och, särskilt i samband med konsumentverkets fördjupade anslagsframställning, lyfta fram dessa problem. Jag yrkar inte i dag bifall till vår reservation, eftersom denna fråga säkert kommer att diskuteras ytterligare i den proposition som nu är framlagd och som handlar om den kommunala konsumentvägledningen. För konsumenten förblir konsumentupplysning liksom varuprovningar, varudeklarationer och produktinformation med datateknik viktiga hjälpmedel. Som konsument har du inte själv möjlighet att prova alla varor men du är beroende av fakta innan du köper in varan. Konsumentverket utför i egen regi och efter eget initiativ jämförande tester men i alltför begränsad omfattning, därför att provningsverksamheten kräver relativt stora ekonomiska resurser. Testerna har stor genomslagskraft i och med att de publiceras i verkets egen tidning Råd och Rön efter överenskommelse med tillverkaren/beställaren. I princip måste produkten få högsta betyg för att säljas i Sverige. Om varan inte tillgodoser högt ställda krav dras den bort från marknaden av försäljaren. Vi konsumenter har stor nytta av provningsverksamheten genom besparingar i form av både pengar och tid. I samarbete med de nordiska länderna pågår också provningsverksamhet. I en gemensam reservation från folkpartiet, moderaterna och centern begär vi nu att såväl konsumentverkets på eget initiativ utförda jämförande varuprovningar som den uppdragsfinansierade bör utvidgas. Det ekonomiska överskottet från den uppdragsfinansierade skulle då kunna användas i arbetet med de jämförande varuprovningarna. Detta är en verksamhet som måste byggas ut. Jag yrkar bifall till reservation 14. Ett annat gammalt önskemål som vi liberaler har fört fram gäller behovet av varudeklarationer. På 1950-talet startade Varudeklarationsnämnden sin verksamhet som ideell förening. Då fanns ett drygt hundratal gällande varudeklarationer inom olika områden som livsmedel, heminredning, kläder m.m. Det var ett system som byggde på frivillighet från tillverkarsidan. Av skilda skäl upphörde systemet i Sverige medan man både i Norge och Varudeklarationsnämnderna där samarbetar med branschorganisationerna på frivillig väg, och konsumenterna är nöjda. Man får sin vägledning vid köptillfället med VDN-märket. I Sverige har möbelbranschen behållit VDN märkningen. Vi anser nu som tidigare att konsumentverket bör ta erforderliga initiativ för att utveckla varudeklarationssystemet. Det räcker inte som utskottet skriver att räkna med att verket självt tar erforderliga initiativ. Här behövs ett klart uttalande från riksdagen. Jag yrkar bifall till reservation 15. Ett annat hjälpmedel som gör att det mer traditionsbundna köpmönstret kan förändras för konsumenten utgör telekommunikationerna. Med modern teknik t.ex. videotex och text-TV kan en mer breddad information lämnas till konsumenten. Varu och tjänsteförteckningar och även annan information kan sättas samman i branschvisa databaser, som konsumenten själv kan ta del av på ett mycket mer informativt sätt än med konventionella medel. I Frankrike finns t.ex. telefonkatalogen tillgänglig på dataskärm. Det pågår också en rad försök i Eftersom tiden går skall jag inte uppehålla mig mer kring denna reservation. Jag yrkar bifall till vår reservation som gäller videotex. Till sist: Konsumentfrågorna blir mer och mer internationella. Handeln över gränserna ökar. För folkpartiet liberalernas del anser vi att EG samarbetet kommer att gynna konsumenterna. Vi kan inte enbart oroa oss för EG. Vi bör se möjligheterna. På samma sätt som EG blir ett socialpolitiskt kulturellt nätverk kommer också konsumenternas gemensamma intressen att bidra till en utvecklad marknad och en konsumenternas nätverk. För övrigt yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet finns med på. En del av dessa reservationer rör konsumentköplagen, som Charlotte Cederschiöld redan redovisat, som trädde i kraft så sent som i januari detta år. Frågor som berör avbeställning och garantier finns i reservationerna 30 och 29. För den senare, garantierna, anser vi det viktigt att regeringen noga följer utvecklingen och återkommer med ändringsförslag där så behövs. För avbeställning vid konsumentköp kvarstår den kritik som vi redan i höstas riktade mot förslaget. I detta anförande vill jag slutligen peka på att vi i ett särskilt yttrande tagit upp myndighetsstrukturen inom både konsument och företagarområdet. I den översyn som nu aviseras av regeringen i berörda myndigheter förutsätter vi att bl.a. konsumentverket, statens pris och konkurrensverk och näringsfrihetsombudsmannen kommer att ingå i detta arbete. Vi gör allt detta för konsumentens bästa.

Herr talman! Konsumentpolitiken är en mycket viktig uppgift för samhället. Den skall bidra till att skapa förutsättningar för enskilda personer att medvetet och effektivt kunna hushålla med resurserna och kritiskt kunna välja bland utbudet av varor och tjänster. Kunniga och medvetna konsumenter kan därigenom i hög grad förbättra sin och sin familjs ekonomi genom ett rationellt utnyttjande av sina ekonomiska resurser. I tider som nu av ekonomisk åtstramning och stor skattebelastning på nödvändighetsvaror som livsmedel, boende och nödvändiga resor är det särskilt viktigt att konsumenterna har förutsättningar att göra rationella avvägningar inför inköp. Genom att ställa krav på produkter och produktutbud påverkar medvetna konsumenter även tillverkare, producenter och importörer. Konsumenternas efterfrågan och krav betyder härigenom mycket för satsning på forskning och produktutveckling i riktning mot allt ändamålsenligare produkter. Konsumenterna kan t.ex. genom att efterfråga miljövänligt tillverkade produkter i hög grad driva på utvecklingen mot miljövänligare tillverkningsmetoder och ur allmän hälsosynpunkt bättre produkter liksom varor och produkter som efter förbrukning medför så små miljöstörningar som möjligt. Kunniga, upplysta och medvetna konsumenter blir härigenom en viktig förutsättning också för att vi skall anpassa det moderna konsumtionssamhället till de förutsättningar som naturen ger. Konsumentpolitiken blir på grund härav en viktig del av miljöpolitiken. För att konsumenterna genom medvetet handlande skall kunna påverka sin egen ekonomi, produktutvecklingen och bidra till miljöpolitiska framsteg, fordras att alla får tillräcklig utbildning och information. Dessutom är det nödvändigt att det finns regler om innehållsförteckning, uppgift om ursprungsland, miljöpåverkan och pris inkl. jämförelsepris för att en konsument skall få erforderlig information för att kunna fatta rationella beslut vid inköp. Mot bakgrund av dessa allmänna synpunkter vill jag övergå till det föreliggande betänkandet. Där behandlas några för konsumentpolitiken viktiga frågor. Några andra, även de viktiga frågor, nämligen prisinformation och kommunernas konsumentpolitiska verksamhet, kommer ju att behandlas senare i vår, eftersom regeringen nyss har avlämnat en proposition och en skrivelse om dessa båda spörsmål. Herr talman! Jag vill något kommentera några av de många frågor som behandlas i detta betänkande, och då främst de reservationer som har föranletts av centermotioner. I reservation 28 tar vi upp frågor om varudeklarationer om miljöskadliga ämnen. Det finns på marknaden för närvarande en stor mängd varor som, trots att de kan misstänkas innehålla miljöskadliga ämnen, inte är försedda med varudeklaration. Det gäller t.ex. hushålls och rengöringsartiklar samt kosmetika och andra liknande produkter som innehåller allergiframkallande ämnen eller ämnen som skadar miljön. Det arbete som har bedrivits i många år av bl.a. kemikalieinspektionen i syfte att få till stånd en förbättrad information om miljö och hälsofarliga ämnen har inte fått nämnvärd effekt i konsumentledet. Inom centern ser vi det som ett mycket angeläget konsument och miljöintresse att allmänheten snarast möjligt får tillgång till varudeklarationer gällande nämnda produkter. Det bästa är om vi kan ersätta farliga ämnen och ingredienser med miljövänliga. Men till dess detta är möjligt är det ett krav att varudeklarationer skall finnas till vägledning för oss alla som konsumenter, så att vi -- om vi vill -- kan undvika att bidra till miljöförstöring eller att riskera att drabbas av allergi. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation Vid årsskiftet trädde den nya konsumentköplagen i kraft. I vår motion har vi tagit upp två frågor som hör samman med denna lag. Den första frågan gäller det problem som uppstod efter årsskiftet på grund av att säljarna i stort sett upphörde med att ge garantier. Vi anser det vara beklagligt ur konsumentsynpunkt om köparnas ställning genom den nya lagen i praktiken försvagas, trots att syftet var att stärka konsumenternas ställning. Både i vår motion och i reservation 29 betonar vi vikten av att regeringen noga följer utvecklingen och -- om det bedöms erforderligt -- återkommer till riksdagen med förslag till ändringar av konsumentköplagen i vad gäller det ekonomiska ansvaret för köpare och säljare. Den andra frågan, som gäller konsumentköplagen, debatterade vi även i våras när lagen antogs. Det gäller den genom konsumentköplagen egentligen upphävda regeln att ''avtal skall hållas''. Vi vidhåller att det var olyckligt att man i konsumentköplagen gjorde ett så allvarligt avsteg från en i vårt land traditionell grundprincip. Det fordras enligt vår mening mycket starka skäl för att frångå en sådan princip. Vi har inte funnit att sådana skäl föreligger. Den oinskränkta avbeställningsrätt som infördes kan leda dels till att enskilda i egenskap av konsumenter inte gör tillräckligt nogranna överväganden innan avtal ingås, dels till att respekten för ingångna avtal starkt reduceras. Det blir en icke önskvärd rättsutveckling. För främst mindre näringsidkare kan den generella avbeställningsrätten vålla problem. Vid en samlad bedömning kan vi inte finna att det är ett konsumentintresse att man slipper respektera ingångna avtal. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 30, som är grundad på vår motion och på andra motioner. Vi kräver återinförande av grundprincipen att avtal skall hållas. Speciella skäl skall föreligga för att man som köpare skall kunna undantas från regeln. Vi har angivit sådana skäl tidigare. Det kan exempelvis gälla dödsfall inom familjen, skilsmässa, arbetslöshet och sjukdom, som avsevärt kan ha ändrat förutsättningarna för konsumenten efter undertecknandet av avtalet. Herr talman! Jag vill i korthet beröra övriga frågor i betänkandet. Det kan nämnas att centern står bakom reservationer om konsumentverkets varuprovningsverksamhet, standardiserad varuinformation och produktinformation med datateknik. Dessutom deltar centern liksom tidigare i reservationer med krav på att den konsumenttekniska nämnden bör avvecklas, att medel för konsumentforskning bör disponeras av Humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet samt att forskningsintressena skall vara representerade i miljömärkningsstyrelsen. Till slut vill jag, herr talman, påpeka att det från konsumentpolitisk synpunkt är väsentligt att samhället utformas så, att det ger goda förutsättningar för den enskilde i egenskap av konsument. Centerpartiet arbetar för ett decentraliserat samhälle med rättvis fördelning av resurserna både mellan olika grupper och mellan olika delar av landet. Därmed sprids service, som är nödvändig inte minst från konsumentsynpunkt. En i vidaste mening positiv konsumentpolitik främjas enligt vår mening bäst i ett decentraliserat samhälle med marknadsekonomiskt system och med olika typer av företag som konkurrerar på lika villkor och som genom lagstiftning verkar inom ramen för sociala, miljömässiga och regionalpolitiska hänsynstaganden.

Herr talman! Jag vill först påpeka att om man vägrar representation för forskningen visar det inte direkt respekt för fakta och kunskaper. Problemet i den här kammaren är inte att få fram fler jultomtepolitiker. Problemet är att de som står upp för konkurrensen har varit litet illa och svagt företrädda här. Det visar också det resonemang som Elisabeth Persson för. Det visar att hon just inte för står marknadens principer. Reklamen breddar marknaden, den ger en större marknad. Det sänker styckekostnaden. Det är inte alls så att reklamen måste göra varan dyrare, som vänstern alltid tycks tro. Man kan för att sammanfatta kritiken säga att de ekonomiska problem som vi har i landet och den ekonomiska stagnation vi har inte är frikopplade från politiken, vilket vänsterpartier har en tendens att tro. Därför är det för oss nödvändigt att få fram en politik som skapar största möjliga effektivitet, där man får ut så mycket som möjligt för varje krona. Det borde även Elisabeth Persson inse. Jag vill justera mitt yrkande, så att vi kan spara litet tid vid voteringen. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 6, 29 och 30.

Herr talman! Jag förstår inte vilken värld Elisabeth Persson lever i. Hon har ju inte upplevt och hon känner heller inte till att vi i det här landet för närvarande har en stor ekonomisk kris och att hushållen också står inför stora ekonomiska påfrestningar i och med den arbetslöshet som vi har. I morse intervjuades i radion en arbetsförmedlare i Malå, som talade om att man där redan nu har 4 % arbetslöshet. Mot den bakgrunden tycker jag att det är bra att kommunerna, staten och hushållen lär sig att hushålla. Jag vill här i min replik också beröra det uttalande som har gjorts om konsumentforskningen. Jag tror inte att man skall öronmärka medel för särskild forskning för konsumenterna. Den forskningen skall i stället finnas breddad inom olika institutioner. Vi säger i vår reservation i detta sammanhang att vi tycker att forskning för konsumenterna bör ligga inom det humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådets ansvarsområde. Vi tror alltså att det är lämpligast att ha det så. Det är min förhoppning av vi skall kunna uppmuntra till ytterligare forskning inom konsumentområdet. Också då det gäller komunerna och konsumentvägledningen tror jag att Elisabeth Persson har varit sovande. Under de 25 år som jag har jobbat med konsumentpolitik och konsumentfrågor har jag alltid talat för den lokala konsumentvägledningen. Jag håller med om att jag är lyrisk på den punkten, Elisabeth Persson! Den lokala konsumentvägledningen är oerhört viktig. Om lokal konsumentvägledning saknas, blir lagar och regler betydelselösa. Det viktiga är att konsumenterna på det lokala planet kan få sin rådgivning. Jag kommer att jobba för att detta skall vara möjligt. I det konsumentpolitiska program som vi i folkpartiet antog på vårt landsmöte i höstas säger vi att det bör finnas en lokal konsumentvägledning. Till sist en korrigering och ett förtydligande beträffande mina ställningstaganden avseende de reservationer som är fogade till betänkandet -- detta med tanke på att voteringsförfarandet skall förenklas. Självfallet gäller våra ställningstaganden som återfinns i reservationerna i betänkandet. Men jag nöjer mig nu med att yrka bifall till reservationerna 7 och 15.

Herr talman! Reklamen bidrar till att styckekostnaden kan sänkas, säger Charlotte Cederschiöld. Jag reagerar mot detta påstående. Men jag håller med om att det finns åtminstone ett exempel på att mer reklam gör att styckekostnaden kan sänkas. Jag tänker då på direktreklam tryckt på papper. Det är klart att styckekostnaden för varje enskilt reklamblad påverkas av upplagans storlek. Men jag tror faktiskt inte att det är det som Charlotte Cederschiöld försöker säga. Jag vill ha bevis här för att bli övertygad. Jag tycker att det som Charlotte Cederschiöld här har hävt ur sig är typiska moderatargument. Det finns ingenting som vare sig visar eller bevisar att det skulle förhålla sig på det sätt som Charlotte Cederschiöld säger. Själv är jag sedan födseln förtrogen med det privata näringslivet. Visserligen rörde det sig om en verksamhet i mycket liten skala. Mina föräldrar hade nämligen en affär för sängkläder. Deras reklam för varorna -- när de hade råd att satsa på annonsering -- innebar dock inte att priset på de täcken eller kuddar som såldes kunde sänkas. På sikt blev det naturligtvis en fördyring vad gäller de enskilda varorna. Mina föräldrar måste ju få in vad de hade satsat. Alternativet var att det blev en förlust. Även detta exempel på en liten verksamhet visar alltså hur det i realiteten förhåller sig. Ulla Orring säger att det med hänsyn till den ökande arbetslösheten skulle finnas anledning att avslå förslag om resurser till den ideella konsumentverksamheten. Jag förstår inte riktigt resonemanget. När man skall lära sig att hushålla är det ju viktigt att det finns en bra och aktiv konsumentverksamhet. Det gäller alldeles särskilt när man går in i en lågkonjunktur. I initialskedet är det nog väl satsade pengar om ytterligare någon miljon kunde anslås för detta ändamål. Så något om den lokala konsumentverksamheten och folkpartiets inställning i det avseendet. Jag försökte uttrycka min beundran för Ulla Orrings argumentation när det gäller den lokala konsumentverksamheten. Jag menar faktiskt allvar när jag säger att jag själv inte hade kunnat uttrycka mig bättre än vad Ulla Orring gjorde. Det är mycket glädjande att vi står på samma sida när det gäller den här verksamheten. Jag hoppas att det kommer att ge utslag när vi senare återkommer till frågan. Jag har ingenting emot att vända och säga att vi ställer oss bakom folkpartiets, som jag hoppas, radikala krav när det gäller utvecklingen på den framtida lokala konsumentverksamhetens område.
Herr talman! Elisabeth Persson tycks lida av fördomar när det gäller moderaterna. Jag menade just vad jag sade, ingenting annat. Men varför deltar ni inte i stället i vår kamp för att kringgärda reklamen? Ingen vill ju förbjuda reklamen. Den finns alltså kvar. Men vi vill kringgärda den, så att den inte får negativa effekter. En viktig del är grupptalan -- en fråga som vi har drivit och som regeringen nu tydligen också fastnat för. Bara ett exempel på hur detta med bristande konkurrens har fallit ut. SPK, statens pris och konkurrensverk, har undersökt förhållandena vad gäller monopol och konkurrens inom olika branscher. Inom 40 branscher kan vad som kallas fåtalsdominans konstateras. Man hävdar alltså att det inte är fråga om någon effektiv marknadsekonomi i Sverige, inte ens på den privata sidan -- hur det ser ut på tjänstesidan skall vi bara inte tala om! Förståelsen för konkurrensen har varit mycket dålig. När konsumentverket kom till formulerade sig majoriteten så här: Vid bedömningen av hushållens behov kan man i konsumentverkets arbete inte i någon avgörande grad bygga på konsumenternas anspråk. Behoven måste här som i annat samhällsarbete formuleras med utgångspunkt från samhällets ambitioner om individernas välbefinnande. Det är den typen av utgångspunkter som vi inte har någon tilltro till. Dessutom finns det i socialdemokraternas 90-talsprogram sid 169 en passus om att politikerna även fortsättningsvis skall bestämma produktionen. Vi vill alltså ha en vridning här. Vi vill åstadkomma en större förståelse för konkurrensen.

Herr talman! Beträffande stödet till de frivilliga organisationerna innebär Elisabeth Perssons resonemang 5 miljoner mera än vad vi andra talar om. Men de frivilliga organisationerna får ju stöd i och med anslaget till konsumentverket. Hela tiden har jag i mitt arbete, och det gäller då också konsumentpolitiken, velat uppmuntra till fler frivilliga konsumentorganisationer. Det är svagt att det i Sverige inte har funnits tillräckligt många frivilliga organisationer som har arbetat med dessa frågor. Den här modellen finns i andra länder och är där väl utvecklad. Därmed engagerar sig också konsumenterna på ett helt annat sätt än som blir fallet med ett statligt verk. Den kommunala verksamheten är en frivillig verksamhet, och det skall också vara en sådan från kommunernas sida. Vad vi i folkpartiet liberalerna vill understryka är detta med hur man skall jobba och hur man från konsumentverkets sida skall knyta bättre kontakter med de lokala konsumentnämnderna. Den frågan återkommer vi till senare i samband med behandlingen här i kammaren av det förslag som nyligen har lagts fram och som handlar om den kommunala konsumentvägledningen. Jag tycker att vi måste lyfta fram frågan om den lokala konsumentverksamheten. Men det är ett frivilligt åtagande från kommunerna sida, och skall så förbli. Det är kommunmedborgarna som med sina insatser skall stötta och skjuta på här, så att vi får en lokal konsumentnämnd.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Charlotte Cederschiöld nu backar vad gäller hennes värsta uttalanden om t.ex. reklamen. Sedan bara en liten korrigering, Ulla Orring! Tack vare oss i vänsterpartiet fick de oberoende konsumentorganisationerna förra året 2 miljoner. Vi vill nu plussa på med 3 miljoner, så att det alltså blir 5 miljoner. Vi begär således inte ytterligare 5 miljoner. I och för sig är det en bagatell i sammanhanget. Men det är i varje fall så det förhåller sig. Cederschiöld anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Det var efter andra världskriget som den materiella välfärden blev ett uttalat och självständigt mål i samhället. Victor Lebow, en amerikansk företagsanalytiker, konstaterade redan då: ''Vår enormt produktiva ekonomi kräver att vi gör konsumtion till vårt sätt att leva, att vi förvandlar köpandet och förbrukningen av varor till ritualer, att vi söker vår andliga tillfredsställelse i konsumtion. Vi behöver i allt större utsträckning skaffa oss saker som konsumeras, bränns upp, slits ut, för att köpas på nytt och sedan återigen kastas.'' På den vägen är det. Västerlandet -- ja, hela världen -- har sedan dess gjort sitt bästa för att följa Lebows anvisningar. Konsumtionsnivån har ständigt stigit, ändliga resurser förbrukats, sopbergen växt, utsläpp och avgaser anhopats till den grad att planetens överlevnad är hotad. Välfärden har blivit den globala ofärden. Det är ett perspektiv som vi bör ha i sinnet inför alla i beslut i riksdagen, även när vi diskuterar konsumtpolitik. Vi har inte bara en ekonomisk kris, vi har också en ekologisk kris, en överlevnadskris för livet på jorden. Hur väl Lebows anvisningar för vårt liv har slagit igenom syns bl.a. i obalansen mellan de resurser som läggs på konsumentskydd och de resurser som läggs på reklamsatsningar, i obalansen mellan de forskningsresurser som samhället ger till produktutveckling och konsumentpåverkan av olika slag samt företagsekonomisk forskning och de resurser som ges till forskning ur konsumentpolitiskt perspektiv. Jag vill också påminna om att när de liberala ekonomiska teorierna formulerades för mer än 200 år sedan utgick de från att konsumenten var den som skulle styra produktion och marknad. Dagens ekonomiska liberalism har andra utgångspunkter. Den utgår i huvudsak från näringslivets intressen av att sälja mer. Inriktningen mot konsumtion är så konsekvent etablerad, att den fortsatta kursen är fastlagd på ett sätt som är svårt att ändra. Det är svårt att med enstaka radikala politiska beslut ändra kursen. De steg som vi föreslår är små men syftar till att stödja denna kursändring, som måste ha sitt starkaste fotfäste på gräsrotsnivå genom att vanliga människor ändrar beteende och ställer andra krav på samhället, på näringslivet och på politikerna. En sak som vi kan besluta om är att ge medel till forskning ur konsumentperspektivet. Förra budgetåret fick konsumentverket 2 milj.kr. till konsumentforskning. Samma belopp är föreslaget för nästa budgetår. Det innebär i realiteten en minskning med tanke på den inflation som vi har. Och universiteten tar numera ut en administrativ avgift. Det är väldigt olyckligt eftersom konsumentforskningen är så eftersatt. Forskare vågar inte satsa på den. Konsumentverket har svårt att hitta forskare som har det rätta perspektivet, ''underifrån-perspektivet'' om man tänker sig konsumenten underifrån. Om man inte bygger ut det här, kommer ingen att våga satsa på sådan forskning. Men man kan inte bygga ut det fort. Vårt förslag om ytterligare 520 milj.kr. grundar sig på en indexuppräkning med 5 % i fast penningvärde och en kompensation för de ökade administrativa kostnaderna, eftersom universiteten nu tar ut en avgift. Jag hade nästan hoppats, måste jag erkänna, att jag skulle få utskottet med på det här förslaget, eftersom det är så blygsamt när det gäller pengar. Men jag måste beklaga att inte utskottsmajoriteten, faktiskt inget av partierna i utskottet, går på vår linje. Jag ämnar begära votering på den reservation som handlar om forskning, nämligen reservation 24. Sedan vill jag ge min syn på reservation 25, som de borgerliga partierna har avgivit, där de vill att konsumentforskningen skall styras av humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. Om man lyckas bygga upp en ordentlig och solid forskning ur konsumentperspektivet kan det på sikt vara en bra lösning, men i dagens läge är konsumentforskningen så eftersatt och så obekant att inte ens humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet egentligen har något grepp om det. Det skulle förmodligen inte klara av att styra pengarna rätt. Än så länge är konsumentverket bäst på att använda pengarna. En annan sak som man skulle kunna göra i riksdagen är att man kunde koppla olika marknadsföringskostnader och reklamkostnader till konsumentupplysningen genom t.ex. en riktad skatt. Vi har en reservation där vi tycker att frågan skall övervägas i lämpligt sammanhang. Det är en intressant tanke.

I det sammanhanget vill jag påpeka, för att få det till protokollet antecknat, att Elisabeth Persson hade läst slarvigt: miljöpartiet har inte föreslagit 10 miljoner till utbildning av kommunala konsumentvägledare. I en miljöpartistisk motion har det gjorts, men vi har inte stött den. Syftet med den är att förbättra den kommunala konsumentvägledningen. Vi vill i stället ha ett riktat anslag till konsumentverket för att konsumentverket skall kunna gå ut till kommunerna och tala om hur lönsamt det är med en fungerande konsumentupplysning, särskilt nu nästkommande budgetår när vi har ett val. I valet byts många politiker ut. Många gamla politiker som har insett att konsumentvägledning är bra kommer att bytas ut mot andra, så det är ett bra tillfälle för en sådan åtgärd. Jag har kunnat konstatera att konsumentminister Margot Wallström -- tyvärr har hon lämnat kammaren, men jag är glad att jag sett henne här i dag i alla fall -- har gått ut med visst stöd. Man tänker satsa på kommunerna, informera dem om att bl.a. socialbidragskostnaderna kan minskas genom stöd till budgetrådgivning och annat. En sak som jag saknade i Margot Wallströms pressmeddelande om denna satsning är sådan information som konsumentkontoren ofta har när det gäller förpackningar och avfall. I Göteborg har man bl.a. gjort mycket bra insatser. Stockholm arbetar med det, och det finns flera ställen där man arbetar med sådant. Genom att göra konsumenten medveten om konsekvenserna av att använda en mängd förpackningar och om nyttan och meningen med att begränsa avfallet sparar också kommunen på sikt pengar, för då minskar kostnaderna för den kommunala sophanteringen. Jag hade varit glad om detta hade funnit med i skrivelsen från regeringen. Ett litet parti får sällan igenom sina förslag i riksdagen, utan vi får glädja oss åt när våra tankar och idéer går igen på t.ex. det här viset. Så jag tar åt mig litet grand av äran för den här satsningen. Men litet vill regeringen styra verksamheten i kommunerna. Vi har ju konsumentverket som agerar på riksdagens uppdrag, och jag tycker att riksdagen skall anslå medel direkt till konsumentverket. Jag yrkar därför bifall till våra reservationer 1 och 2, som alltså innebär ett anslag på 1 miljon till en tjänst för att informera kommunerna och 500 000 kr. för en tjänst som utredningshjälp för frivilliga konsumentorganisationer som i inledningsskedet behöver hjälp. De behöver kunskaper och någon att vända sig till. Konsumentverket är hårt ansträngt och har inte så mycket pengar. Det har väldigt mycket att göra helt enkelt, så det behöver personalförstärkning. Man kan inte nog betona vikten av miljövänlig konsumtion. Det har folkpartiet gjort i en motion. Konsumentverket och lokala konsumentkontor har tagit många initiativ på området, men det kan förtjänas att bekräftas av riksdagen. Vi ansluter oss till folkprtiets reservation 7. Skall vi ha avgasdeklarationer i annonser och marknadsföring? Givetvis skall vi ha det. Utskottsmajoriteten refererar till avtalscertifikat från Svensk Bilprovning. Utskottsmajoriteten säger vidare att konsumentverket har möjlighet att utfärda riktlinjer för marknadsföring och att regeringen i propositionen En god livsmiljö föreslår miljöklassning av nya bilar. Allt detta är bra, men det räcker inte. Konsumenterna måste ha möjlighet att snabbt och enkelt få avgasdeklarationerna tidigt i processen när de skall välja en ny bil. Detta tar vi upp i reservation 8. Jag vill säga något om utbudet i TV och radio. Utbudet i kabel-TV ökar, och de internationella sändningarna i Sverige ökar. Nya radio och TV kanaler kommer av allt att döma att startas i landet, och i stor utsträckning är de reklamfinansierade. Vad detta får för följder för oss som konsumenter vet vi inte riktigt. Problemet har uppmärksammats och i viss mån utretts, men inte tillräckligt. Miljöpartiet yrkar på en grundligare utredning av hur konsumenternas intressen skall kunna tas till vara i den nya mediesituationen. I detta sammanhang hänvisar jag till våra reservationer 11 Den pågående EG-anpassningen kommer att få konsekvenser för konsumenterna. Utskottsmajoriteten stödjer sig på årets budgetproposition och på utrikesutskottets skrivning, där det rent allmänt sägs att den höga svenska ambitionsnivån för att skydda konsumenterna skall upprätthållas, att väsentliga säkerhetskrav inte får sänkas och att något generellt hinder inte finns från Sverige att upprätthålla dessa krav. Vad som egentligen sägs i budgetpropositionen är att vi inte skall sätta upp våra regler när vi skall gå ut till EG och frälsa EG. Vi tar på oss en frälsarroll. Först skall vi ge efter i fråga om våra krav och anpassa oss till EG. Sedan skall vi tala om för EG hur bra våra tidigare krav var, och därefter skall EG tycka som vi, och vi skall därigenom få tillbaka våra regler via EG. Jag noterar att vänstern i sin reservation i stort sett har accepterat denna taktik, vilket jag känner litet sorg över. Men miljöpartiet vill för konsumenternas skull att Sverige inte skall hamna under EGs direkta inflytande. Vi vill i första hand behålla de svenska reglerna i Sverige. Vi kan gärna påverka EG, men under tiden skall vi inte ge efter på våra krav. Om denna harmonisering ändå fortsätter, måste man öka samhällets insatser radikalt för att stärka medborgarnas makt i egenskap av konsumenter. Detta tar vi upp i reservation 12. Jag vill därefter ta upp frågor som rör varudeklarationer och produktinformation, som är mycket viktiga. Varudeklarationer behövs för flera särskilda varugrupper. Konsumentverket kan i samarbete med branschorganisationerna komma överens om vissa regler. Produktinformation på köpplatsen, säljstället, bör vara obligatorisk. Där skall all relevant information finnas -- pris, innehåll, tillverkare, ursprungsland, tillverkningsmetod, livscykelspecifikationer, miljöfarliga ämnen och annan information som är viktig för att man skall kunna väga in ekologiska hänsyn i ställningstagandena vid köpet. Detta tas upp i reservationerna 15, 17 och 28. Margareta Persson från socialdemokraterna har i en motion tagit upp problemet med våldsleksaker i samband med EG-anpassningen. De svenska branschorganisationerna har kommit överens om att sanera marknaden. Men den saken kan komma i ett annat läge när EGs gemensamma marknad är genomförd och när vi har anpassat oss till den. Miljöpartiet anser, liksom motionären, att Sverige måste kräva av EG att resp. land skall ha möjlighet att självständigt ställa upp i etiska krav på leksaker och spel för barn och ungdomar utan att det betraktas som handelshinder. milj.kr. mer än regeringen har föreslagit. I reservation 23 står det att det skall avse projekt på livsmedelsområdet, men enligt motionen skall det avse hjälp att starta och komma i gång med konsumentorganisationer. Målet är att de skall bli många, att de så snart som möjligt skall bli självbärande och att de själva skall få bestämma vilken inriktning och verksamhet de skall ha. Miljöpartiet ansluter sig också till den gamla reprisen om sammansättningen i miljömärkningsstyrelsen. Forskare skall naturligtvis också vara med i beslutsprocessen. Det räcker inte att de är med i referensgruppen. Till sist vill jag nämna reservationerna 29 och 30 som har kommit till i kölvattnet till den nya konsumentköplagen. Martin Olsson har redan argumenterat väl för dessa reservationer, och jag säger därför ingenting annat än att miljöpartiet står bakom dem. Med detta tackar jag för ordet.

Herr talman! Jag vill bara markera att kontentan i Elisabet Franzéns synpunkter på EG var att vi gärna kan påverka EG men att vi själva inte skall låta oss påverkas. Detta skall ske samtidigt som vi står utanför EG. Jag vill bara som en liten randanmärkning påpeka att miljöpartiets uppfattning i den här frågan som vanligt är utan varje form av verklighetsförankring, även om den naturligtvis, såvitt jag förstår, utifrån miljöpartiets synpunkter, nästan är en liten rar önskedröm. Men tyvärr ser verkligheten inte ut på det sättet.
Herr talman! Jag har inte sagt vare sig för min egen eller för miljöpartiets del att vi i Sverige inte skall låta oss påverkas av EG. Bra förslag från EG kan vi ta emot, men vi skall göra det själva och kunna besluta om det utan att behöva underkasta oss EG. Debatten om i vilken mån det är en önskedröm eller inte att stå utanför tror jag inte att vi skall ta upp nu. Detta har diskuterats så många gånger tidigare i denna kammare.

Herr talman! Konsumentpolitikens inriktning lades fast av riksdagen våren 1986 samt kompletterades med bl.a. konsumentköplagen den 1 januari 1991. Denna inriktning gäller fortfarande och har nära anknytning till årets budgetproposition samt lagutskottets betänkande 1990/91:22 som vi nu diskuterar. Enligt intentionerna skall det ske en tydligare inriktning på hushållsekonomiska frågor, och särskilt svaga grupper skall stödjas. Vi skall engagera fler människor i konsumentfrågorna. Och folkrörelsernas roll skall betonas. Den lokala verksamheten skall ökas och utvecklas. Målet för konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen att effektivt utnyttja sina resurser och att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumtionen får inte ske på ett sådant sätt att vi gör oss av med vår världs alldeles speciella tillgångar. För att nå konsumentpolitikens mål krävs det en samverkan mellan många parter. Vi har i Sverige ett bra skydd för konsumenterna. I den svenska modellen löser vi många konsumentproblem genom förebyggande verksamhet, som bl.a. har formen av förhandlingar med näringslivet, både centralt och lokalt. Givetvis kan vi inte klara allt genom förebyggande åtgärder. Vi behöver också en väl utbyggd lagstiftning. Målet för den socialdemokratiska konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentpolitiken skall sålunda bli tydligare inriktad på hushållsekonomiska frågor, och då särskilt på hushållens baskonsumtion. Vidare skall företagen ha ett större ansvar för att förbättra konsumenternas förhållanden. För att uppnå målet med konsumentpolitiken skall särskilda insatser göras när det gäller att utveckla konsumenternas kunskaper genom utbildning, konsumentinformation och information från företagen. Forskning och andra undersökningar om konsumenternas förhållanden skall ha hög prioritet. Herr talman! Jag vill kommentera några av de inlägg som har gjorts av tidigare talare. Jag reagerar lika mycket som Elisabeth Persson över Charlotte Cederschiölds resonemang om reklamen och reklamkostnadsläget. Jag trodde inte att man i dagens debatt skulle behöva möta den typen av inlägg. Det är ju helt klart att en stor del av konsumenternas kostnader är kostnader för reklam, vilket vi inte kan acceptera. Jag tror att också Charlotte Cederschiöld någon gång har mött den direktreklam som redan 1989 kostade mer än 9 miljarder för konsumenterna. Den andra frågan som Charlotte Cederschiöld tog upp var friheten. Hon utgick från att det är fel att plan och bygglagen kan styra utvecklingen av t.ex. affärsverksamheten. Det var ett intressant inlägg. Jag kopplade samman det med den information som vi fick för några dagar sedan vid en överläggning med representanter för Köpmannaförbundet. De omtalade på ett aktivt sätt att de ville ha en större aktivitet från kommunerna när det gäller arbetet med plan och bygglagen. Dessa intentioner har de framfört i rapporten Bevara centrum. Det är intressant att se att Köpmannaförbundet och Charlotte Cederschiöld i detta sammanhang går olika vägar. Ulla Orring talade om monopol och tog posten som ett exempel. Mer än 99 % av breven kommer fram på en dag. Ulla Orring vill ha mera konkurrens. Det har dykt upp några företag. Ett heter City Post. De kör ut brev och paket i storstäder som Stockholm. Körningarna är några ören billigare än vad posten tar betalt. Jag skulle vilja se City Post köra till Ulla Orrings Västerbotten och vilket pris man skulle begära utan hjälp av den prisutjämning som postverket alltid har. Jag har också lyssnat på representanter från vänstern, centern och miljöpartiet. Man kan tro att vi i utskottet har delade meningar när det gäller information till konsumenter beträffande miljöskadliga ämnen. Det är tvärtom. Enigheten är stor om att konsumenten måste få upplysningar om olika skadliga ämnen som ingår i den produkt konsumenten tänker köpa. Arbetet är i full gång på kemikalieinspektionen, läkemedelsverket och livsmedelsverket. Till vilken nytta är reservationerna? Kan det avspeglas i att det är val 1991? Beträffande budgetrådgivningen ägnar sig folkpartiet åt att slå in öppna dörrar. Här har konsumentverket i sin anslagsframställning av regeringen i budgetpropositionen talat om att de hushållsekonomiska frågorna är prioriterade i det fortsatta arbetet. Ändå vill folkpartiet ha ett tillkännagivande om just det området. Ulla Orring som första namn. Det är en avskrift av konsumentverkets anslagsframställan, som regeringen och konsumentverket vill prioritera. Speciellt anmärkningsvärt är detta då Ulla Orring sitter i konsumentverkets styrelse. Hon borde känna till att konsumentverket har gjort denna prioritering. Herr talman! Jag övergår till att kommentera några av de reservationer som bifogats betänkandet kring de konsumentpolitiska frågorna. Konsumentverkets ekonomi och inriktningen av dess arbete är en viktig samhällsfråga. Utskottet ser positivt på konsumentverket och dess arbete, samt att exempelvis rationaliseringsresultaten återförs till konsumentverket för ytterligare stöd till den kommunala konsumentverksamheten. Utskottet ser positivt på konsumentverkets arbete med de yttre miljöfrågorna, budgetrådgivningen, informations och utbildningsfrågorna samt provningsverksamheten och produktinformationen. Något skäl att avskaffa den konsumenttekniska nämnden eller att förändra miljömärkningsstyrelsens sammansättning finner utskottet inte heller. Beträffande kravet på reklambegränsningar som framförts, anser utskottet att det skulle inskränka på den grundlagsskyddade yttrande och informationsfrihet som gäller. Angående konsumentforskning ingår det i konsumentverkets uppgifter att stödja forskningen på konsumentområdet. Lagutskottet instämmer i utbildningsutskottets uppfattning beträffande kompetensverket inom just konsumentforskningen och dess tvärvetenskapliga karaktär och att medlen skall ses som sektorsmedel. Beträffande miljömärkningen föreslås i energipropositionen 1990/91:88 att energideklarationer och produktmärkning fortsätter och utvidgas, och att 5 milj.kr. anvisas till konsumentverket för ökade insatser inom områdena produkttestning, energideklarationer och märkning av hushållsapparater och vissa andra energiförbrukande produkter.

Ett nytt ämne i den konsumentpolitiska debatten gäller de garantier som näringslivet tidigare brukat lämna till sina kunder och som nu slopats av flera branscher. Orsaken till slopandet skulle vara att konsumentköplagen som trädde i kraft den 1 januari innevarande år har stärkt konsumenternas ställning kraftigt -- så kraftigt att säljarna inte längre kan ta det praktiska och ekonomiska ansvaret för att en kund skall kunna få en felfri vara. Från socialdemokratiskt håll anser vi det beklagligt att inte näringslivet velat fortsätta med ett väl fungerande garantisystem utan försöker lasta över på kunden den bevisbörda som följer av att garantierna tas bort. De försäkringssystem som i stället lanserats från näringslivet är mycket omdiskuterade och ifrågasatta, och de har därför också anmälts till marknadsdomstolen. De är dessutom dyra för kunden. Flera av dem täcks redan in av skyddet i hemförsäkringarna, som de flesta är ägare till, men framför allt av konsumentköplagen 21 §, som ger konsumenten en garanti på de varor denne köper. I reservationen som lämnats av de borgerliga partierna och miljöpartiet gemensamt, har man velat framhålla att större hänsyn bör tas till säljaren när det gäller skadeståndsansvaret. Vi socialdemokrater kan inte dela den uppfattningen, och här går en politisk skiljelinje när det gäller konsumentpolitiken och konsumentskyddet. Vi vill och har genom konsumentköplagen stärkt konsumentens ställning. Den vill vi stå fast vid även i fortsättningen. Herr talman! Flertalet av motionerna, samt därtill följande reservationer, har så nyligen som förra året behandlats av riksdagen. Några nya sakskäl har inte framförts, varför utskottet föreslår riksdagen att avslå samtliga reservationer och bifalla utskottets hemställan.

Herr talman! Vad gäller reklamen håller jag fast vid exakt den ordalydelse jag hade i mitt inledningsanförande. Jag sade att reklamen bidrar med information om nya produkter och att den skärper konkurrensen genom att bidra till ett ökat utbud. Den förbättrar marknadens funktion genom att bidra till ett bättre samspel mellan utbud och efterfrågan. Den kan sänka priset genom att reklamen kan leda till längre serier och lägre styckekostnader. Jag hade tänkt igenom noga i förväg vad jag skulle säga. Jag står fast exakt vid vad jag sade. Jag backar inte en millimeter. Jag har däremot inte uttalat mig om vilken sorts reklam vi skall ha. Det tycker jag inte är vår sak att göra. Personligen är jag inte heller särskilt förtjust i den direktreklam vi överöses av. Jag har inte gått in på diskussionen om vilken sorts reklam det skall handla om. När det gäller PBL vill jag citera statens pris och konkurrensverk i verkets nyhetsbrev den 2 april 1990. Där står: ''SPK fastslår i en rapport till konkurrenskommittén att den styrning och kontroll av handelns etableringar som kommunerna kan utöva inom ramen för det kommunala plan och byggmonopolet är konkurrensbegränsande, eftersom den inte medger full etableringsfrihet. I rapporten exemplifieras en kommunal etableringspolitik som kan förhindra eller försena nödvändiga omstruktureringar i handeln samtidigt som den befintliga strukturen konserveras.'' Det finns mer i den stilen att läsa i det nyhetsbrevet. Mina uppfattningar är inte särskilt olika dem som Köpmannaförbundet har givit uttryck för. Bengt Kronblad tog upp den frågan. Jag tycker naturligtvis inte som förbundet i alla detaljer. Men i många delar har de rätt. Bl.a. skrev förbundet i tidningen Fri Köpenskap den 8 mars 1990 en artikel med rubriken En korkad riksdagsmotion. Där beskrivs socialdemokraternas syn på konkurrensoch konsumentfrågor och de pålagor och den syn som utgör grunden för och leder till att socialdemokraterna inte förstår konkurrens. Jag skall med glädje lämna över artikeln till Bengt När det gäller forskningen skriver socialdemokraterna att den skall ses som sektoriella medel. Men det är grundforskningsmedel. Det är illa när medlen inte stannar kvar inom grundforskningen på universitet och högskolor där grundforskningen skall utövas.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Jag vill först erinra om att de förslag som centern har framfört i olika omgångar om konsumentfrågor är avsedda att stärka konsumenternas ställning och verka i riktning mot ökat miljömedvetande och ökade möjligheter att ta miljöhänsyn osv. Det är ingenting annat som ligger till grund för våra strävanden. Vi tog upp frågan om garantierna, som kom att i stort sett upphöra vid årsskiftet som ett resultat av den nya konsumentköplagen, när vi skrev vår konsumentpolitiska motion fjorton dagar efter årsskiftet. Det var då svårt att överblicka det hela. Men vi tyckte då att det var en allvarlig sak ur konsumentsynpunkt. Det var så allvarligt att vi yrkade i motionen att riksdagen borde ge regeringen till känna vikten av att noggrant följa utvecklingen och ta erforderliga initiativ till eventuella lagändringar. I reservation 29 säger vi, att enligt reservanternas mening är det synnerligen beklagligt ur konsumentsynpunkt att bruket av garantier nu minskat inom flera branscher. Vi har tagit upp frågorna om garantierna och konsekvenserna av lagstiftningen med utgångspunkt i vikten av att slå vakt om konsumenternas intresse, Bengt Bengt Kronblad tog kort upp centern och frågan om varudeklarationer om miljöfarliga ämnen. Han sade något om att det är valår. Jag vill erinra Bengt Kronblad om att kravet om varudeklaration av miljöskadliga ämnen i rengöringsartiklar, hygieniska artiklar osv. har vi drivit i flera år. Det har ingenting att göra med om det är val det året eller ej. Vi har sett det som en viktig åtgärd att få fram varudeklarationer. Därför har vi återkommit i frågan år efter år. Tyvärr har riksdagsmajoriteten avvisat frågan och ständigt hänvisat till olika utredningar. Det är samma sak i år. Det har nu gått ett år till. Arbetet har väl fortskridit litet. Vi har fått avslag varje år. Men jag är övertygad om att våra krav ändock har varit pådrivande. Jag hoppas att trots att majoriteten avstyrker vår motion så skall detta leda till en positiv effekt ur konsument och miljösynpunkt.

Fru talman! Charlotte Cederschiöld återkommer igen med att det är bra att vi har stora reklamkostnader. Det är en verksamhet som många grupper kan tjäna pengar på. Men konsumenterna får enligt min mening betala dyrt för det. Beträffande diskussionen om plan och bygglagen citerades det ur Köpmannaförbundets tidning om vissa namn på socialdemokratiska motioner. Jag vill inte citera vad Köpmannaförbundet tycker om att moderaterna går emot att vi använder plan och bygglagen för att kunna behålla citycenter som är en cityaffärsverksamhet. Jag har inte någon anledning, Ulla Orring, att här tala i självgodhet. Om Ulla Orring uppfattar det som självgodhet när jag redovisar det arbete som bedrivs med utgångspunkt i socialdemokratisk politik, beror det givetvis på det perspektiv som Ulla Orring har när hon gör sin bedömning. Budgetrådgivning har alltid varit arbetarrörelsens och socialdemokratiska partiets viktigaste delar i konsumentverksamheten. Vi gör ett lagstiftningsarbete där vi via konsumentverket också får möjlighet i de kommunala konsumentnämnderna att utveckla en budgetrådgivning. Vi gör det också i ett fackligt arbete, där vi skapar avtal mellan banker och fackföreningsrörelsen centralt, lokalt och regionalt för att skaffa fram resurser för budgetrådgivning ute i familjerna och på arbetsplatserna. Vi tycker att detta är en viktig del i konsumentverksamheten, och det är därför som vi också prioriterar den. Ulla Orring och Martin Olsson ville påstå att jag talade mycket litet om miljön. I mitt inledningsanförande tog jag upp frågan om miljön. Jag vill bara konstatera att i och med att tydligen också folkpartiet och centern -- speciellt folkpartiet -- ställer upp för den miljöpolitik som vi redovisar i miljöpropositionen om en god livsmiljö, förutsätter jag att vi kan få en bred förankring för att utveckla en god miljö. Därmed är vi överens om detta. Beträffande Posten och monopol, Ulla Orring, vill jag säga att om man jämför den svenska och den internationella posthanteringen, så ligger den svenska långt före andra länders. Det är bara någon del av en procent av försändelserna som inte på ett dygn når sitt mål. Jag tycker att vi skall vara glada över den goda postservice som vårt avlånga land ändå har. Om ni menar att vi skulle bryta monopolet, så vill jag återigen fråga: Om City Post kommer i Stockholm, vad blir det för pris när dess personal med bil eller på annat sätt skall åka upp till Västerbotten med brevet till Ulla Orring? Jag undrar om det är den marknaden man söker. Där får nog Posten ta sitt eget ansvar.
Fru talman! Jag har aldrig sagt att det är bra med stora reklamkostnader, Bengt Kronblad. Jag skulle aldrig drömma om att formulera mig så. Det är patetiskt att föra debatten på det sättet. Vad jag har sagt är att reklam ger information om nya produkter, att den skärper konkurrensen genom ökat utbud, att den förbättrar marknadens funktionssätt genom att den påverkar samspelet mellan utbud och efterfrågan och att den kan sänka priset genom att den leder till längre serier och lägre styckekostnader. Något annat har jag aldrig sagt -- det kan Bengt Kronblad se i protokollet. Att det är viktigt att stärka konsumentens ställning på marknaden har jag tryckt mycket på. Men i det avseendet undrar jag var Bengt Kronblad står. Anser han också att 90-talsprogrammets och socialdemokraternas uppfattning, att politikerna skall bestämma vad som skall produceras, är riktig? När det gäller SPKs uppfattning om PBL motsvaras den generellt av vad näringslivsorganisationerna här i landet tycker om PBL-lagens möjligheter att påverka sortimentet, oavsett detaljfall som Bengt
Fru talman! Det är klädsamt av Bengt Kronblad att dämpa sitt höga röstläge när det gäller folkpartiets engagemang i budgetrådgivning och i de konsumentpolitiska frågorna. Jag tror att Bengt Kronblad kan gå hem och se hur folkpartiet historiskt sett har agerat inom konsumentpolitikens område. Där har vi varit pådrivande. Men detta får vi väl göra upp här utanför kammaren, Bengt När det gäller Posten och monopolet är jag inte beredd att instämma i kören av hurrarop för postverket. Jag tror att Bengt Kronblad också måste inse att postverket nu genomför stora rationaliseringar med indragningar av postkontor långt utöver vad som ligger i konsumenternas intresse. I min hemstad finns det flera stadsdelar som blir utan egna postkontor när postverket nu har gjort indragningar. Samtidigt vet vi att postverket gjorde en vinst på 2 miljarder kronor föregående år. Om Bengt Kronblad studerar snabbprotokollen från riksdagen, skall han se att Georg Andersson har fått många frågor om postverkets distribution och konsumentattityder. När det gäller City Post i Stockholm finns det säkert anledning att se över distributionsformerna. Jag tror inte att en annan verksamhet med distribution av post skulle utesluta dem som bor i Norrland från att få sina brev, Bengt Kronblad. Beträffande miljön måste vi i alla fall konstatera att socialdemokraterna har varit långt efter övriga partier när det gäller att driva på i miljöfrågorna.

Fru talman! Frågan om garantierna berörde jag i min replik eftersom Bengt Kronblad sade att vi hade tagit upp den frågan för att närmast skada konsumenterna. Jag ville citera vad vi skriver i reservationen -- att det är ett rent konsumentintresse som gör att vi tar upp frågan om garantierna och vill ge regeringen till känna vikten av att man följer denna fråga och föreslår lagändringar, om det skulle visa sig behövas.
Fru talman! Till Bengt Kronblad vill jag till sist säga att folkpartiet liberalerna hyllar principen fri konkurrens. Statliga verk med monopol tillgodoser inte vårt behov av fri konkurrens. Det innebär för postkunderna att vi har fått vara med om stora portohöjningar. Ett litet ynka paket kostar 60 kr., mer än vad själva innehållet i paketet kostar. Ett brev kostar 35 kr. om det skall nå adressaten nästa dag. Posten har är inte bra för konsumenten.

Fru talman! Läget i de flyktingdrabbade områdena i Mellanöstern är nu synnerligen allvarligt. Av totalt över 1,3 miljoner flyktingar från Irak befinner sig nu 770 000 i Iran och 550 000 vid den turk-irakiska gränsen. Inom de närmaste dagarna förväntas antalet flyktingar i området att öka till omkring 1,7 miljoner. Mot bakgrund av de akuta behoven aviserade jag i måndags ett extra bidrag på 40 milj.kr. till FNs flyktingkommissariats och Röda korsets första framställan om hjälp till de kurdiska flyktingarna. Regeringen har i dag fattat formellt beslut om dessa 40 milj.kr. Vi har dessutom beslutat om ytterligare 60 milj.kr., alltså totalt 100 milj.kr. i extra humanitära insatser för irakiska flyktingar i Iran och vid den turk-irakiska gränsen samt till andra hårt drabbade grupper inne i Irak. Bakgrunden är det allvarligt förvärrade läget. Behoven av snabba samordnade insatser överstiger nu vida någon enskild organisations eller nations kapacitet att upphandla och leverera katastrofhjälp i tid. Det är därför viktigt att dessa insatser samordnas med FN och att FN tar ansvaret för distributionen. FN har i dag presenterat en uppdaterad handlingsplan för de humanitära behoven i området och vänt sig till bl.a. Sverige med begäran om ytterligare hjälp. I planen redovisas både finansiella behov och behov av hjälp i form av varor och tjänster. I det nu uppkomna läget efterfrågas inte fältsjukhus av den specialiserade typ, med inriktning på krigskirurgi, som vi tidigare haft i Saudiarabien. FNs barnfond och Världshälsoorganisationen kommer, tillsammans med flyktingkommissariatet, att svara för de akuta behov som finns av primärhälsovård. Däremot har regeringen i dag givit statens räddningsverk i uppdrag att inleda svenska hjälpsändningar, med tält och andra förnödenheter som FN efterfrågat, med flyg till Turkiet. Hjälpsändningarna ställs till FNs förfogande för snabba insatser vid den turk-irakiska gränsen och i Iran. Ett första plan lämnade i dag Landvetter med en last av stora uppvärmningsbara tält. Olika svenska enskilda organisationer är dessutom nu i färd med att undersöka vilka hjälpinsatser de kan genomföra. Regeringen har en beredskap att bidra också till sådana insatser. Fru talman! Med dagens beslut har Sverige hittills bidragit med totalt ca 420 milj.kr. i humanitär hjälp till dem som drabbats av krisen vid Persiska viken. Den tragedi och det lidande vi nu bevittnar i Mellanöstern är en mänsklig katastrof av historiska mått. Jag anser att det borde vara en bjudande plikt för alla FNs medlemsländer och alla internationella organisationer att göra allt som står i deras makt för att hejda det fruktansvärda lidande som nu utspelas inför våra ögon. Hela världssamfundet måste nu samlas för att rädda människoliv.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för informationen. Låt mig först säga att jag instämmer helt i de allmänna uttalanden som statsrådet gjorde om vikten av att världssamfundet verkligen ställer upp i den fruktansvärda tragedi som vi nu bevittnar. Det är naturligtvis värdefullt att regeringen nu har kommit till beslut om åtgärder. Men, fru talman, varför har det tagit så lång tid? Det är faktiskt en vecka sedan vidden av denna katastrof stod klar. Regeringen har hittills inte lyckats komma fram till några åtgärder. Jag tycker att vi behöver få en förklaring till varför det tog så lång tid innan den svenska regeringen började handla. Det är min första fråga. Andra regeringar har visat betydligt större handlingskraft och har kunnat få i gång omfattande hjälpinsatser. Varför har inte Sverige kunnat göra någonting? Nästa fråga som man naturligtvis också ställer sig är: Varför har man inte utnyttjat det fältsjukhus som vi hade i området? Det verkar vara oerhört opraktiskt att försena svenska hjälpinsatser genom att ta hem detta sjukhus till Sverige och sen dra i gång en apparat för att skicka nya uppvärmningsbara tält och kanske också medicinsk personal. Att hänvisa till att fältsjukhuset var specialiserat på krigskirurgi är i det här läget närmast nonsens. Om det finns utrustning i sjukhuset som man inte behöver kan man ta hem den. Om det finns personal som inte kan göra en insats i den nya situationen kan de också bytas ut. Huvuddelen av anläggningen och större delen av personalen hade mycket väl kunnat utnyttjas. Vi vet att många gärna hade velat delta. Vad är förklaringen till denna hantering? Det vore bra att få höra hur beredskapen är för ytterligare insatser om det visar sig nödvändigt. Statsrådet antydde en del redan i sitt inlägg. Detta är en katastrof av sådana dimensioner att vi inte vet hur stort hjälpbehovet kommer att bli. Inom riksdagens utrikesutskott finns det en beredskap att hjälpa till med finansieringen av ytterligare katastrofinsatser om sådana behövs. Situationen ställer också krav på ett långsiktigt tänkande och en långsiktig strategi. Även om det inte riktigt är biståndsministerns ansvarsområde vill jag gärna fråga: Finns det en diskussion i regeringen om hur Sverige kan bidra till att finna en mer långsiktig lösning för kurdernas situation?
Fru talman! Jag vill också tacka biståndsministern för informationen. Jag välkomnar initiativet till ytterligare medel till de hårt drabbade flyktingarna i den här regionen. Vi kan i massmedia läsa om ohyggliga tragedier som drabbar främst den kurdiska befolkningen. I dagens Svenska Dagbladet står det t.ex. om 3 800 övergivna och raserade byar och om ett helt folk på flykt. Det är en angelägen sak att hjälpa dessa människor. Men hur vet vi att hjälpen kommer fram med tanke på de geografiska svårigheter som finns i området med bergstrakter osv., och med svårigheter för lastbilar att komma fram på vägar? Hur avser man säkerställa att hjälpen verkligen kommer fram?

Fru talman! Jag delar statsrådets mening i hennes beskrivning av den fruktansvärda situation som det kurdiska folket och de kurdiska flyktingarna i gränstrakterna, inne i Iran och i Turkiet nu befinner sig i. Det är tungt att följa nyhetsmedias rapportering och se hur kvinnor, barn och män utsätts för en icke människovärdig förnedring. Statsrådet säger att det inte fanns behov av ett fältsjukhus med krigskirurgisk kompetens, men det måste väl ha framgått av den information vi får att det finns behov av annan sjukvårdskompetens. Finns det i så fall beredskap för att skicka ned sådant bistånd från Sverige. Det är litet krystat att säga att det inte behövs krigskirurgisk kompetens och därför togs fältsjukhuset hem. Alla vet ju att krigskirurgi till viss marginell del är skild från övrig kirurgi och annan sjukvård, men som bas ligger en allmän medicinsk och allmän kirurgisk kompetens. Det är den ena frågan. Den andra frågan är om regeringen är beredd att inrätta en särskild flyktingkvot för dem som alldeles speciellt skulle behöva ta sig ur den situation de nu befinner sig i. Det fanns ju tidigare en beredskap från svensk sida att eventuellt ta emot hundratusentals flyktingar från de baltiska staterna eller från Polen. Det är den andra frågan. Den tredje frågan är på vilket sätt regeringen kommer att ta initiativ för att föra upp den kurdiska frågan högt på den internationella agendan för att söka en långsiktig och grundlig politisk lösning för dessa förtryckta folk.

Fru talman! Jag vill bara säga att vi i miljöpartiet också är mycket glada över att regeringen i dag har tagit det här beslutet och att vi har fått den här informationen från biståndsministern. Vi är ändå mycket otåliga och litet bedrövade över att Sverige och hela världssamfundet ändå verkar ha blivit tagna på sängen av det som hände med kurderna i Irak. Det var ganska lätt att kunna förutse att det skulle bli på det här sättet. En sådan krigsherre och en sådan tyrann som Saddam Hussein nöjer sig inte med att förlora, han vill också ha hämnd. Miljöpartiet har tidigare i utrikesutskottet yrkat på ytterligare medel till katastrofbiståndet. Det verkar tyvärr som om detta är omättligt. Vi vet ju att ungefär 40 000 barn dör varenda dag, inte bara i Mellanöstern utan i hela världen. Inte minst i Afrika som har oerhörda katastrofer och hungersnöder framför sig. Vi har naturligtvis i dag stött det utskottsinitiativ som har tillfört ytterligare 300 milj.kr. till katastrofbiståndet, men det räcker inte. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet om de mer långsiktiga planerna på hur Sverige ytterligare skall hjälpa till, inte bara den akuta hjälpen för kurderna utan även en mer långsiktig hjälp. Finns det någon plan på hur hjälpen skall se ut och hur mycket pengar som vi ytterligare kan anslå. Även om de här 420 miljonerna är en bra bit på väg är det inte alls tillräckligt. Tänker Sverige ta initiativ till en Mellanösternkonferens för att nå en mer långsiktig lösning på hela Mellanösternproblemet. Detta har vi krävt redan på ett tidigt stadium. Problemet med kurderna är bara ett av de stora svåra problem som vi måste lösa. Om inte kurdfrågan blir löst kommer vi aldrig att få fred i Mellanöstern. Frågorna var alltså om det är mer akut hjälp att vänta, mer långsiktig hjälp och om Sverige tänker ta initiativ till en stor Mellanösternkonferens.
Fru talman! Det är bra att man i den svenska riksdagen kan se en stor samstämmighet om att vi bör stödja de utsatta grupperna, kurder och andra, som nu lider av den här konflikten och i dess förlängning av att bli bortjagade från de områden där de har bott. Sedan är då frågan hur snabbt man kan ge detta stöd. Det har gått en vecka sedan förra torsdagen då de första tecknen på detta kom och då vi fick klart för oss vad som höll på att ske. Den torsdagen hade jag FNs flyktingkommissarie här på sitt första besök, och vi talade igenom situationen. Jag försäkrade henne om att den appell som de skulle komma med skulle vi ställa upp på. Vi har inte väntat, utan vid det första tillfället som vi hade och vid den första förfrågan vi fick sade vi: Ja, vi ställer upp. Men vi måste veta vad som faktiskt kan komma fram. Så snart vi hade den formella appellen och visste vad det var vi sade ja till gav vi även besked, och det gav jag i måndags även om vi formellt inte förrän i dag har kunnat fatta beslut om det. Jag har inte heller kunnat redovisa det för riksdagen förrän i dag. Internationella Röda korset och Ligan är på plats. Det är precis samma sak där, vi har haft kontakt med dem dagligen och givit dem de besked de behöver ha. Mina medarbetare har arbetat hela helgen för att klara det här. Då tycker jag att det är litet grand förmätet av riksdagens ledamöter att stå och säga ''äntligen''. Det är inte äntligen, det är faktiskt varje dag som det ges besked, men sådana besked där vi kan vara förvissade om att det vi ställer upp med av svenska skattebetalares medel, det kommer också fram. Om man bara vill se att svenska plan lyfter från svenska flygplatser och därmed tror att man har hjälpt människor, då har man en litet grand för närsynt syn på det här. Vi måste förvissa oss om att det finns en apparat i Turkiet, i Irak och i Iran för att det skall komma fram. Jag känner mig också frustrerad över att vi därmed inte bara kan göra vad vi vill, utan att vi måste vänta in den här samordningen. Det har varit så många katastrofer under senare tid att vi faktiskt har lärt oss en del om att mycket förfelar sin verkan om man inte har samordning på platsen. Detta var egentligen svar till Inger Koch. Vi passar in oss i FN-samordningen och i Röda korsets samordning huvudsakligen. Därmed kan vi säga att det finns en chans för att våra saker skall komma fram och det är det viktigaste för mig. Sverige kan inte ensamt klara detta, utan här måste hela världssamfundet ställa upp, och jag hoppas att så skall ske. Men jag vill betona att vi med de här insatserna tar på oss mycket mer -- när man så att säga delar upp katastrofinsatserna per land -- än vad som egentligen är vår andel. Det gör vi mycket medvetet, för vi tycker att vi måste göra särskilda insatser här. Så till frågan om fältsjukhuset. Det är klart att det kan tyckas konstigt att skicka hem någonting som finns i regionen, men frågan är då återigen: Vad är det som behövs? Vi har ställt frågan till dem som finns på plats: Har ni någon nytta av fältsjukhuset? De har då sagt att det är andra saker som behövs. Det är en mycket mer primär hälsovård det handlar om nu än den ganska förfinade verksamhet som kan bedrivas i det fältsjukhus som vi skickade till Det behövs andra typer av utrustning, och det får man också från Sverige, t.ex. genom Röda korset, som vi har stött. Genom den organisationen kommer det att bedrivas en hel del medicinsk verksamhet, plus att UNICEF, Världshälsoorganisationen och flyktingkommissariatet har gjort upp om hur de skall hantera hälsovårdsfrågorna. Då får vi finna oss i, även om vi har någonting som verkar bra sett med svenska ögon, att det inte riktigt passar in i sammanhanget. Det här kostar mycket resurser. Det innebär att vi nu får lov att omfördela och verkligen dammsuga alla anslag. Det går att få fram de medel som behövs, och det är inte fullständigt slut i och med detta, utan vi kan få fram ytterligare resurser. Det är därför jag säger att vi har en beredskap att ge ytterligare stöd, om svenska organisationer kommer senare och ber om det. Så till de mer politiska frågorna. Jag vill erinra om att vi redan har många kurdiska flyktingar i Sverige, så det är inte alls någon ny situation för oss. Maria Leissner vet att vi diskuterar nu hur vi skall ha det med flyktingkvoten, men det är en fråga som vi får komma tillbaka till. Jag är inte i dag beredd att svara på frågan om en speciell kvot för kurder utan erinrar om att kurder har varit en stor grupp och kommer att så förbli, antar jag, bland de flyktingar som vi tar emot. Jag har i dag svarat på frågor som har med det humanitära stödet att göra. Den kurdiska frågan har stora politiska dimensioner, och det är självklart att denna fråga nu måste upp mycket högre på den internationella politiska dagordningen än vad den någonsin varit. Där kan man verkligen använda ordet ''äntligen'', för jag tror att vi alla i dag känner oss litet illa till mods över att man inte har tvingat upp den frågan på den internationella politiska dagordningen tidigare. Men nu är det hög tid, och alla möjligheter måste utnyttjas att lösa denna fråga, tillsammans med de andra frågor som har att göra med bestående fred i Mellanöstern. Det är otroligt väsentligt, och Sverige kommer att vara aktivt i det arbetet.
Fru talman! Statsrådet Hjelm-Wallén tycker att det är förmätet av svenska riksdagsledamöter att visa otålighet i den här situationen. Jag måste säga att ju mer hör jag hör av försöken att förklara varför det har tagit en vecka för Sverige att ingripa i denna katastrof, desto svårare har jag att förstå det. Visst är det viktigt att man ser till att hjälpen kommer fram så effektivt som möjligt, men att man skall behöva hålla på en vecka för att försäkra sig om att ingenting går till spillo, medan folk befinner sig i de turkiska bergen utan mat och utan kläder, medan det dör barn i mängder varje natt, det kan jag inte förstå. Visst måste man bygga upp ett effektivt bistånd, men en av de första förutsättningarna för katastrofinsatser är ju att de sker snabbt. Då får man kanske acceptera att biståndet blir litet mindre effektivt i början och se till att man hittar effektivare former vartefter. Att man är så omsorgsfull att hitta de effektivaste formerna att man inte gör någonting på en hel vecka, har jag väldigt svårt att förstå. Resonemanget när det gäller fältsjukhuset är inte heller särskilt övertygande. Som jag sade tidigare, kan det ju hända att en del av sjukhusets utrustning inte var den mest ändamålsenliga, men den borde man ha kunnat byta ut. Det fanns ändå tält, det fanns grundläggande operationsutrustning, det fanns grundläggande tillgång på mediciner och sådana saker, och det fanns personal med medicinsk kompetens. Även om en del kanske var överkvalificerade, hade de ändå kunnat göra betydande insatser. Så jag tycker fortfarande att de stora frågetecknen kvarstår: Varför tog det så lång tid? Varför utnyttjade man inte de resurser som faktiskt fanns i närheten? Den sista fråga jag skulle vilja ställa är: Kommer regeringen att göra någon utvärdering av sin egen hantering av den här katastrofen, för att finna former för framtiden, så att det svenska ingripandet kan bli snabbare och vi fortare kan vara på plats när saker och ting händer? Folk kan inte vänta en vecka när de befinner sig i en akut katastrofsituation.

Fru talman! De förslag till ändringar i växtförädlarrättslagen som tillstyrks i lagutskottets betänkande nr 19 är mycket marginella, precis som Ett förslag gäller uppräkningen av de skyddade växterna. Den bör ske i bokstavsordning. I dag är växterna ordnade i grupper allt efter användningsområde -- t.ex. köksväxter för sig och prydnadsväxter för sig. Alfabetisk ordning tillämpas när UPOV -- unionen för skydd av växtförädlingsprodukter -- varje år ger ut en förteckning över skyddade växtsläkten och arter i medlemsländerna. Vi anser att Sverige som har tillträtt UPOV-konventionen bör ha samma ordning som i övriga konventionsländer. Det andra förslaget gäller en utökning av antalet växtsläkten som skall omfattas av växtförädlarrätt. Det gäller rajsvingel, nypon, aronia, try, rönn, poppel och asp. Det är således inte fråga om någon stor utökning. De synpunkter som framförs i reservationer från miljöpartiet om olika etiska spörsmål i samband med ensamrätt på levande materia, hot mot den genetiska mångfalden, u-ländernas möjligheter och kravet på en utredning rörande det immaterialrättsliga skyddet för alla bioteknologiska uppfinningar har vi debatterat här i kammaren för några veckor sedan i samband med debatten om anslagen till patentverket m.m. Jag tänker därför inte gå in på dem än en gång. Liksom då hänvisar jag i dessa frågor till den arbetande genteknikberedningen. Utskottsmajoriteten tillstyrker hemställan i lagutskottets betänkande och avstyrker således reservationen som har fogats till betänkandet.